Fru talman! har frågat mig vilka initiativ jag tänker ta som ny jämställdhetsminister för att öka friheten för alla flickor och kvinnor som lever i hedersrelaterat våld och förtryck i det svenska samhället och om jag tänker ta några initiativ för att tillsätta en utredning i syfte att införa slöjförbud i för och grundskolan. Att bryta segregationen är en av regeringens prioriteringar. Det omfattar att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck, vilket är ett allvarligt samhällsproblem som främst drabbar flickor och unga kvinnor. Det är oacceptabelt och ska bekämpas kraftfullt. Regeringen arbetar därför för att bygga en hållbar struktur för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Det kräver ett långsiktigt arbete och strategisk samverkan mellan viktiga aktörer. En betydande åtgärd är att regeringen inom ramen för budgetpropositionen för 2021 beslutade att kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck blir kvar permanent. Länsstyrelsen i Östergötlands län fick även i uppdrag att förbereda inrättande av ett nationellt kompetenscentrum om hedersrelaterat våld och förtryck. Under hösten har flera viktiga beslut fattats, bland annat ett uppdrag till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd att främja utvecklingen av våldsförebyggande arbete genom stöd till föräldrar inriktat på familjer i en hederskontext. Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att kartlägga och sprida kunskap om erfarenheter av våld och förtryck i utlandet. Uppdraget syftar till att sammanställa och analysera individers berättelser för att utveckla förebyggande och behandlande insatser i Sverige. Regeringen har permanentat medel och statsbidrag för att förebygga mäns våld mot kvinnor och för att skydda de som utsätts. I december beslutade regeringen om ett åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor som gäller 2021-2023. I åtgärdsprogrammet slås fast att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är ett fortsatt prioriterat område för regeringen de närmaste åren. Vid årsskiftet skärptes också bland annat minimistraffet för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning och straffet för överträdelse av kontaktförbud. Förra året gavs även en utredare i uppdrag att se över det straffrättsliga skyddet mot psykiskt våld. Uppdraget ska redovisas senast den 1 augusti 2022. Religionsfriheten är grundlagsskyddad i regeringsformen och är en av de rättigheter som följer av såväl barnkonventionen som Europakonventionen. Barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet ska respekteras. Barn har samtidigt rätt att skyddas mot alla former av våld och utnyttjande, även när barnet får omvårdnad av sina föräldrar. Religionsfriheten kan aldrig användas som skäl för att utöva förtryck och våld mot ett barn. Kvinnor och flickor ska kunna känna sig trygga i det offentliga rummet oavsett vilka klädesplagg de har på sig. Därför anser jag inte att ett slöjförbud i skolan är rätt väg, och regeringen har inga planer på att initiera en sådan utredning. Känner förskola eller skola en oro för att ett barn far illa ska socialtjänsten kontaktas och en orosanmälan göras. Tvång är aldrig acceptabelt. Med en stärkt kompetens och ett nära samarbete mellan ansvariga myndigheter kan det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck förstärkas och stödet till dem som utsätts förbättras. Alla berörda yrkesgrupper måste ha tillräcklig kunskap och tillräckliga rutiner för att kunna göra detta.

Fru talman! Jag tackar ministern för svaret. I dag har vi i Sverige parallella samhällen där en del av den svenska befolkningen lever i frihet medan andra människor begränsas i sin frihet och nekas sina mänskliga rättigheter - i Sverige, 2022. På en del orter utsätts kvinnor för trakasserier för att de inte följer uppsatta regler om klädsel och livsstil som män i deras bostadsområde satt upp. Det finns naturligtvis också män som tillåter sina kvinnor att inte ha slöja, men de påverkas ofta väldigt mycket i grupp. De påverkas mycket, och det händer mycket. Vi har flickor och kvinnor vars val begränsas av deras familjer och släktingar. En del förlorar till och med livet. De får inte klä sig som de vill, inte röra sig fritt i samhället och inte heller älska och gifta sig med vem de vill. Oron för de personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är väldigt stor. Speciellt har den varit det under pandemin. Då minskade antalet samtal till olika hjälplinjer lite. Många var oerhört begränsade hemma. Pandemin har påverkat kvinnor och flickor som utsätts för hedersförtryck väldigt negativt. Det visar bland annat en kartläggning som kvinnojouren i Lund har gjort. År 2020 redovisades i Stockholm 218 nya ungdomar som vänt sig till Origo, varav 28 identifierat sig som pojkar eller unga män och 1 som ett annat kön. Under 2021 till och med augusti tillkom 147 nya ärenden med ungdomar, varav 12 procent var män. Origo, som är Sveriges första myndighetsövergripande resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck här i Stockholm och som jag också har varit med och startat, arbetar med både ungdomar och yrkesverksamma i olika kommuner och myndigheter. Det har under perioden januari-augusti 2021 resulterat i 367 nya ärenden hos yrkesverksamma. Fru talman! Hedersförtrycket och hedersvåldet frodas runt omkring oss, och Sverige sviker. Trots att Sverige har infört lagskärpningar mot tvångs, barn och månggifte är det tydligt att det behövs fler åtgärder. Jag är självklart glad över de beslut som har tagits här i kammaren och hos regeringen för att förhindra hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige. Här har regeringen ett väldigt stort ansvar. Den här regeringen har haft det ansvaret i två mandatperioder. Det är nästan åtta år. Om man är åtta år är de väldigt lång tid och mycket som kommer att hända i ens liv innan man är sexton år. Det är nog ibland svårt att ta till sig hur lång tid åtta år egentligen är, för det beror på vad man relaterar till. Åtta år är en jättelång tid i en ung kvinnas liv. Åtta år för en flicka i en familj med hederskontext kan vara just den tid då hon får vara barn innan hon måste bära heltäckande kläder och slöja. Dessa åtta år kan vara helt avgörande för om detta barn får rätt till sin frihet och sina demokratiska rättigheter eller inte. Om en flicka varit bortgift i åtta år med en äldre man som äger henne och hennes kropp är åtta år förmodligen ett livslångt helvete. Åtta år är lång tid för att hinna indoktrinera en flicka att hon kommer att drabbas av helvetets eldslågor om hon inte bär slöja. Att tvinga barn att bära slöja är ett uttryck för en hederskultur som behöver motverkas. Slöjan är i grunden en symbol för kvinnoförtryck. Att täcka hår och kropp görs för att flickor och kvinnor inte ska väcka begär hos männen. Menar ministern verkligen att ni inte tänker göra någonting åt det?
Fru talman! Hedersförtrycket ska bort. Det var statsministerns mycket tydliga budskap i regeringsförklaringen, och det är oerhört viktigt för mig som arbetsmarknadsminister och jämställdhetsminister. Regeringen ska vända på varje sten för att bekämpa brottsligheten och bryta segregationen. Kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck är en självklar del av detta arbete. Mitt budskap till alla flickor och kvinnor som riskerar att utsättas för hedersförtryck är: Du har rätt att bestämma över din kropp och över ditt liv. Du har rätt att älska vem du vill. Du har också rätt att klä dig som du vill. Om den rätten ska vi inte kompromissa en enda millimeter. Därför är också ett slöjförbud i skolan en dålig idé. Om en flicka eller kvinna bär slöja av egen fri vilja ska inte samhället tvinga henne att ta den av sig. Hon har rätt att utöva sin religionsfrihet. Hon har rätt att själv bestämma. Om däremot en flicka eller kvinna tvingas att bära slöja ska hon mötas av samhällets stöd. Hedersrelaterat våld och förtryck ska inte få förekomma i förskolan eller skolan, inte i någon form. Om personalen känner en oro för att ett barn far illa ska socialtjänsten kontaktas, och då ska också en orosanmälan göras. Tvång är aldrig acceptabelt. Där barn spenderar sina dagar ska också miljön vara trygg för dessa barn. Där ska beredskapen vara hög att se och hjälpa barn som råkar illa ut där hemma. Därför har regeringen vidtagit flera åtgärder för att stärka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck hos all personal som arbetar i skolan. Bland annat har Skolverket och Socialstyrelsen fått viktiga uppdrag. I höst börjar också nya läroplaner att tillämpas. Där är det tydligt att skolan ska motverka, förebygga och bemöta hedersrelaterat våld och förtryck med kunskap och aktiva insatser. För personalen i förskolan och skolan gäller det att snabbt och med rätt kunskaper kunna fånga upp barn och unga som förtrycks i hederns namn.
Fru talman! Det är många bra beslut och många fina insatser som görs, och ändå blir resultatet inte som man har tänkt sig. Då behöver man fler och bättre insatser. Ministern hänvisar till religionsfriheten och till att alla kvinnor har rätt att klä sig som de vill. Det är fullt legitima argument. Vi moderater är de första att stå upp för valfrihet, och att själv få bestämma om sin klädsel är grundläggande. Men att flickor i skolåldern, ibland i förskoleåldern, måste skyla sig är uttryck för en syn på pojkar och flickor som vi inte vill ska etableras och utvecklas i Sverige. Slöjan är faktiskt inget vanligt klädesplagg, utan slöjan är en symbol för ett synligt förtryck och sexualiserar barn i en väldigt tidig ålder. Då måste man också agera utifrån den verkligheten. Hur ska ministern eller någon annan veta vad som är frivilligt eller inte efter exempelvis åtta års indoktrinering? Här tycker jag att det är viktigt att det svenska samhället är tydligt. Vi ska inte tolerera tvång eller hederskultur i Sverige. Varför ska vi tillåta en symbol som kränker halva världens befolkning? Vi får inte vara så toleranta att vi tolererar de intoleranta. Om män inte kan hålla fingrarna i styr för att de ser en kvinna som inte har täckt hår är det de som borde vara hemma. Vi har i Sverige kommit relativt långt i synen på jämställdhet mellan kvinnor och män. Vi firar demokratins 100-årsjubileum i år, alltså att det är 100 år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige. Men vi är långt ifrån klara, och vi har flickor och kvinnor i Sverige som inte får klä sig som de vill, som inte får leva det liv de vill och som inte får älska den de vill. Kampen måste fortsätta, för vi är inte klara. Vi moderater kommer alltid att kämpa för de hedersutsatta och för att de ska ha samma möjligheter som alla andra i Sverige, för det har de inte i dag. Vi måste motverka förlegade kulturer som skapar parallella samhällen i Sverige. Barns frihet ska inte begränsas på grund av deras kön. Unga flickor får inte sexualiseras genom att täckas med slöja i tidig ålder. Ser man det här problemet måste man också agera utifrån den verkligheten. Jag uppmanar därför regeringen att tänka om. Ge alla barn samma möjligheter! Därför behöver man utreda slöjförbud i förskola och grundskola. Den här utbildningen som ministern pratar om och kompetensen runt om i Sverige och i våra skolor behövs också på våra fritidsgårdar och runt om i Idrottssverige. Det finns många som är utsatta för det här, och det finns väldigt många som inte vet hur man ska hantera det. Det kommer att ta lång tid innan vi är vid den punkt då alla vet hur man ska hantera det här problemet. Jag hoppas att problemet ska kunna försvinna, men i dagsläget, fru talman, har vi en hederskultur som bara breder ut sig oavsett alla beslut som är tagna, och så kan vi faktiskt inte ha det. Vi vet alldeles för lite. Vi gör alldeles för få undersökningar. Det finns kommuner som gör kartläggningar vad gäller hedersrelaterat våld och förtryck, och det finns kommuner som vägrar att göra det. Ändå frågar vi skolelever runt om i Sverige hela tiden om deras alkoholvanor, trygghet, droganvändning och så vidare. Då kan man också vita åtgärder. Men av någon anledning avstår vi från att skaffa oss nödvändig kunskap när det gäller hederskultur, och då är det svårt att göra rätt insatser, tänker jag. Hur många barn befinner sig i riskzonen för att föras bort? Svaret på den frågan, fru talman, är att vi inte vet. Därför skulle jag vilja fråga ministern om ministern och regeringen vet hur många barn som lever i hederskultur, hur många barn som riskerar att föras bort och hur många barn som riskerar att giftas bort mot sin vilja till exempel under kommande sportlov eller påsklov.
Fru talman! Jag börjar med det som nämns senast här i inlägget om kunskapen om det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Jag delar interpellantens uppfattning om behovet och vikten av att vi vet mer. Vi har därför gett ett uppdrag till det nationella kompetenscentret att regelbundet undersöka omfattningen av det hedersrelaterade våldet i Sverige. Det är viktigt att säga att mörkertalen kan vara stora, och det finns risk för underrapportering. Därför är det oerhört viktigt att vi fortsätter ta steg och får veta mer om detta. Det här är alltså ett viktigt uppdrag. Som jag sa i mitt förra inlägg ska hedersförtrycket bort. Det är en prioriterad fråga för regeringen, men däremot är ett slöjförbud inte rätt väg att gå. Jag skulle vilja nämna några av de åtgärder som regeringen vidtar för att bekämpa hedersförtryck. Som jag nämnde tidigare ökar vi kunskapen, vi förebygger, vi stöttar dem som utsätts och vi skärper straffen. Jag delar också interpellantens analys: Mer måste göras. Under det här året satsar regeringen sammanlagt 565 miljoner kronor på att stärka arbetet mot mäns våld mot kvinnor. 125 miljoner av dem är öronmärkta för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. En viktig del är att höja kunskapen eftersom hedersförtrycket måste upptäckas tidigt och tidigare. Socialtjänsten, hälso och sjukvården och skolan ska få bättre vägledning så att alla som möter barn och unga i sitt yrke vet hur de ska agera. Flera straffskärpningar har gjorts, och fler är också på väg. Regeringen har bland annat infört ett särskilt barnäktenskapsbrott och en särskild straffskärpningsgrund som innebär att det ska vara försvårande om brottet har begåtts med hedersmotiv. Vi har också avskaffat preskriptionstiden för könsstympning av kvinnor om brottet har begåtts mot en person som inte har fyllt 18 år, och vi har tillsatt en utredning som ska se över hur vi kan motverka att flickor och kvinnor utsätts för olika former av begränsningar och kontroller av sin sexualitet. Nästa steg är att ett särskilt hedersbrott införs till sommaren. Det ska bli straffbart att begå vissa brottsliga gärningar mot en person för att bevara eller upprätthålla en persons eller en släkts heder. Fru talman! Jag vill också nämna vikten av en aktiv arbetsmarknadspolitik. Jag är upprörd över att Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har stoppat extratjänsterna som är en viktig väg för utrikesfödda kvinnor att få in en fot på arbetsmarknaden. Vi vet att det är vanligare att ungdomar med arbetslösa föräldrar lever med oskuldsnormer och med våldsnormer, särskilt om mammorna är arbetslösa. För att bryta segregationen och bekämpa hedersförtrycket behöver också fler utrikesfödda kvinnor ha ett jobb. Det är min högsta prioritet som arbetsmarknads och jämställdhetsminister att alla som kan arbeta ska arbeta. Och ekonomin ska aldrig vara ett hinder för att lämna en våldsam relation eller en miljö med hedersförtryck.

Fru talman! Tack, ministern, för det utvecklade svaret! Det är skönt att vi är överens om problembilden. Tyvärr är vi inte det om insatserna. Om regeringen och ministern är redo att vända på varje sten för att komma framåt undrar jag varför regeringen och ministern inte vill vända på stenen med slöjan under sig. Vi behöver ta tag i de här problemen, fru talman, så att kvinnor och flickor i Sverige inte förtrycks genom slöjan. Det är helt galet att hälften av världens befolkning kan förtryckas genom en slöja. I våra skolor och förskolor ska barn fostras till demokratiska medborgare, och all utbildning ska enligt skollagen "förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på". Vi måste vara tydliga med att svensk lag och mänskliga rättigheter gäller alla här i Sverige. Det finns inga undantag, oavsett vilken religion man har eller vilken kultur man kommer ifrån. Då blir det märkligt, fru talman, om vi tillåter förtryck av småflickor som tvingas täcka håret och gå i heltäckande kläder redan på förskolan. Det sexualiserar flickorna och lägger ansvaret för mannens brister på småflickor. Tack, men nej tack, säger jag till det. Frihet och ansvar att själv kunna påverka sin vardag och att kunna försörja sig själv är grunden till jämställdhet. Jag vill se ett samhälle där alla människor ges samma möjlighet att nå sin fulla potential. Då behöver vi stå upp mot kvinnoförtrycket och aldrig någonsin acceptera de parallella samhällen som nu vuxit fram. Bland annat hemma hos mig i Haninge kan det synas, liksom runt om i Stockholm. Vi har statistik som visar att varenda kommun runt om i det här länet är drabbad av hedersvåld, och det breder ut sig än mer. Regeringen, ni måste göra mer! Varför vill ni inte vända på varje sten?
Fru talman! Hedersförtrycket hör inte hemma i vårt samhälle. I Sverige har vi alla rätt att leva som vi vill, älska vem vi vill och klä oss som vi vill - oavsett vilket kön vi har, vilken religion vi har eller var vi kommer ifrån. Det är bra att kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck tar allt större utrymme i politiken och samhällsdebatten. Det är viktigt, både för att bryta segregationen och för att öka jämställdheten. Därför vill jag passa på och tacka Alexandra Anstrell för den här interpellationsdebatten. Fru talman! Regeringen är beredd att vända på varje sten för att stoppa hedersförtrycket. Men vi förbehåller oss också rätten att säga nej till dåliga förslag, som ett slöjförbud i skolan. Vi ska komma till rätta med kontroll, tvång och våld i hederns namn. Och vi ska försvara alla människors rätt att göra sina egna livsval. Det gäller även flickors och kvinnors rätt att bestämma om de ska bära slöja eller inte.